Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om hur vi inom Handelsanställdas förbund ser på den fråga som nu diskuteras. Det har riktats angrepp mot de anställda i butikerna för att dessa inte skulle vilja känna ansvar för sina uppgifter när det gäller ölförsäljningen. Låt mig då tala om att så sent som för knappt två veckor sedan diskuterades frågan på Handelsanställdas förbunds kongress.

Eller som en medlem sade vid kongressen: ”Vi vill gärna hjälpa till men vi vill inte vara ölpoliser om samtidigt arbetsgivarna springer och gömmer sig på kontoret när det blir problem i butiken.” Dessa problem uppkommer framför allt när det är tillåtet med försäljning under sena kvällar och söndagar. Enligt förordningen måste till stånd sökas hos kommunen, och det finns tyvärr fortfarande kommuner som ger tillstånd till försäljning under sådana tider, trots att riksdagen för ett par år sedan hoppades på en ökad restriktivitet. Här borde det ju vara ett rent generellt förbud, och om riksdagen beslutar att bifalla reservationerna 3 eller 4 — vilket jag hoppas — bör ett sådant förslag komma nästa år. Problemet löser sig kanske för resten av sig självt, om vi nästa riksdag beslutar införa en ny skärpt affärstidslag, vilket jag också hoppas skall bli fallet. Förbundskongressen uttalade sig även för att ordningsstadgan beträffande rusdrycksförtäring på allmän plats borde skärpas. Samhället bör enligt förbundets uppfattning bättre hålla kontakt med de butiker som säljer öl, och polisen och sociala centralnämnden bör diskutera lämpliga åtgärder med arbetsgivare och personal, om problem i något avseende uppstår. Vi hade räknat med att förbundets synpunkter skulle bli beaktade i den proposition som skulle komma och som nu skatteutskottets majoritet inte vill invänta. Personalens problem löses inte genom ett mellanölsförbud. Samma problem kommer att kvarstå i samband med försäljning av både det öl som utskottsmajoriteten förespråkar och det öl som anhängarna till reservationen 2 vill tillåta. Därför tror vi inte på ett förbud. Nackdelarna bör i stället i stor utsträckning kunna elimineras med sådana lämpliga åtgärder som förbundet föreslår. I likhet med LO och övriga fackförbund hoppas vi inom Handelsanställdas förbund att riksdagen avvaktar regeringens förslag, och därför yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Ett ofta återkommande ämne i samhällsdebatten är frågan om tryggheten, att ge en god materiell trygghet. Det gäller tryggheten för ålderdomen, för barnen genom familjepolitiken och trygghet mot ihkomstbortfall av olika slag. Vi har genom en rad beslut sökt att rasera de gamla utbildningshindren för att bereda alla möjlighet till en utbildning som ökar individens trygghet inför framtiden. Motionernas mångfald i socialförsäkringsutskottet vittnar om hög ambition för att bygga ut den trygghet som vi alla här i landet eftersträvar. På ett område upplever vi dock att trygghetsfrågorna inte har funnit sin lösning. Det gäller alkoholfrågan, där problemen och otryggheten för hem och familj, för den enskilda människan, bara har blivit större. Verkligheten — som jag skall återkomma till — visar en helt annan bild av alkoholbruket än det skimmer som man i många kretsar omger alkoholen med. Det har blivit fint med alkohol, med vindrickande, med att tömma en öl. För många har det blivit något av kultur med skålseden, en del av sättet att umgås. Systembolaget har också gått ut med en kampanj för att lära folk ”att dricka rätt” en reklam som döljs i många former. Och inför allt detta har samhället — politikerna på alla nivåer — mer eller mindre kapitulerat för alkoholfrågan, med alla de problem som följer bruket i spåren. Nu är emellertid detta med alkoholbruket och alkoholmissbruket ingen lätt fråga att komma till rätta med. Men att konstatera detta är en sak; att något måste göras kommer vi inte förbi. Socialstyrelsens chef har betecknat alkoholfrågan som vårt största sociala problem i detta nu. De som vill bevara mellanölet har sagt att det är den sociala miljön som är orsaken till att ungdomarna dricker. Sanningen är väl den att det är alkoholproblemet som åstadkommer de sociala problemen och bidrar till den sociala otryggheten. Alkoholfrågan är också vårt största medicinska problem, både i fråga om bredd och djup på sjukdomspanoramat liksom i fråga om vårdbehovet. Alkoholfrågan är — jag citerar fortfarande socialstyrelsens chef — vårt största riskproblem för individen, för barn och familj och för samhället. Alkoholbruket i alla dess former är med andra ord vårt största hot mot tryggheten, mot den personliga friheten och mot vår kultur. Nu är det som jag här sagt inte någonting nytt. Folkrörelsernas framväxt under 1800 och 1900-talen visar en stark medvetenhet om alkoholbrukets risker och förnedring för den enskilda människan. Nykterhetsrörelsen visar hur framsynta män och kvinnor genom sina egna insatser, genom en helnykter livsföring, blev ett föredöme, en vägledning och ett stöd för gemenskap med medvandrarna. Man tog ett personligt ansvar för att bryta med alkoholbruket. Nog är väl ändå dagens debatt märklig. Det är samhällets fel, det är bristerna i den sociala miljön som är orsaken till alkoholbruket, säger man. Det är inte i tiden att tala om ett personligt ansvar. Och ändock: det är ansvarslöst att skjuta undan det personliga ansvaret, det ansvar som vi var och en har att ta för våra gärningar och våra handlingar. Alkoholförbrukningen i dag i vårt land — närmare 8 liter hundraprocentig alkohol per invånare över 15 år och år — är den högsta under hela 1900-talet. 1974 hade vi den högsta siffran dittills. 1975 års siffra var ännu högre. Verkningarna av detta har inte heller uteblivit. Undersökningar visar att mer än hälften av de intagna till psykiatrisk sjukvård har problem som har sin grund i alkoholbesvär, och var fjärde femte patient inom kroppssjukvården har alkoholbesvär i botten. Vi vet också att en tidig tillvänjning medför ökade risker för alkoholproblem och alkoholsjukdomar. Mellanölet har blivit inkörsporten till alkoholvanor för många barn och ungdomar. Den som har ögon till att se med, som har ett social medvetande, konstaterar med sorg och förtvivlan hur unga människors liv raserats. En rad talare har på ett förnämligt sätt redovisat detta i debatten i dag. Jag kan bara instämma med dem. Det har från en del håll sagts att ett borttagande av mellanölet inte löser alkoholproblemet, detta otrygghetsproblem som ger ständigt ökade bekymmer för allt fler människor. Jag är på det klara med detta. Men varje insats som kan minska tillgången till och tillgängligheten av alkoholdrycker, mellanöl och annat, bör utnyttjas. Det är från den utgångspunkten som olyckan med införandet av mellanölet nu måste rättas till. Av dagens debatt har det framgått att alla är eniga om mellanölets skadeverkningar. För alla ungdomar som blivit skadade, kanske fått livsfarliga defekter, är de gångna tio åren när vi har haft mellanöl ödelagda år, förlorade år. Domen över tillskyndandet av detta förödande gift är stark på många håll. Sjukdom, olyckor och brottsstatistik talar sitt eget språk. Borttagandet av mellanölet — jag hoppas att det skall bli riksdagens beslut i dag — ger ökad trygghet, ökad frihet och ökad trivsel för många hem. Utskottet är enigt på en punkt — därest riksdagen skulle fatta ett beslut att ta bort mellanölet skall detta ske fr.o.m. den 1 juli 1977. Jag beklagar att man skjutit ikraftträdandet så långt framöver. Jag skulle helst ha sett att det skedde omedelbart och senast den 1 juli 1976. Mellanölet har, som det har hanterats i samhället, gett nog med skador. Av solidaritet med ungdomarna och deras framtid och för att medverka till en ökad trygghet för individ, hem och samhälle ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! I samband med att vi diskuterar frågan om mellanölet har vi också anledning att diskutera det särskilda anslaget för upplysning om alkoholoch narkotikaproblem. Riksdagen har tidigare anslagit medel för denna verksamhet. Man har fastslagit tre målsättningar för verksamheten. Den första har varit att sätta in alkoholoch narkotikafrågan i sitt sociala sammanhang. Den andra har varit att vidga medvetenheten om att människornas sociala svårigheter måste mötas med öppenhet och vilja till solidariska insatser. Den tredje har varit att medverka till en sådan förändring i synen på de alkoholoch narkotikaskadade att deras delaktighet i den samhälleliga gemenskapen tryggas. Riksdagen har beslutat att medlen för denna informationsverksamhet skall disponeras av organisationerna. Det är en riktig utgångspunkt. Därigenom har man kunnat åstadkomma bredd i informationsverksamheten. En stor del av organisationslivet — 36 av de större organisationerna här i landet, för att vara mera exakt — deltar i dag i denna informationsverksamhet. Just det öppna erkännandet av att olika uppfattningar — sociala, kulturella och politiska — kan ge olika sätt att nalkas problemen innebär också att man kan utnyttja organisationernas fulla informationskapacitet på detta område. Den andra vinsten med detta har varit att flera grupper och organisationer som tidigare inte har sysslat med dessa frågor har kommit att göra det. Det innebär att organisationer som inte har varit engagerade i AN-frågor just genom möjligheterna att bedriva denna upplysnings verksamhet har kommit att engagera sig i den. De erfarenheter som vi har är att det finns anledning att även fortsättningsvis prioritera organisationernas egna insatser på detta område. Det har visat sig att organisationerna mycket väl kan ta på sig ansvaret för informationen. Man har inom organisationerna arbetat fram alternativa informationsvägar som bygger på en kommunikation, en dialog, i stället för en ensidig informationsspridning. Det har också visat sig att det inom organisationerna finns möjligheter att skapa problemmedvetande i stället för traditionell faktaspridning. Med dessa utgångspunkter är det allt skäl, menar motionärerna liksom reservanterna i reservationen 1, att även fortsättningsvis satsa på organisationerna, speciellt som det inte finns något alternativ som kan vara mer effektivt vad gäller informationsverksamheten. Vi kan inte låta människorna få möjlighet att delta i och utforma informationen på ett sätt som innebär att de själva blir ett led i en kommunikationsprocess. Vi vet att det inte är en uppgift för statliga myndigheter att engagera sig för att påverka och förändra samhället utan att det är en uppgift för organisationerna. Och vi vet också att organisationernas aktiviteter har resulterat i konkreta solidaritetshandlingar gentemot kontaktgrupper. Man har bedrivit en uppsökande verksamhet, man har haft en integrerad verksamhet och nått kontakt med breda grupper. Därför är det förvånande när utskottets majoritet i betänkandet skriver beträffande ungdomsorganisationerna: ”Det har visserligen tidigare från ungdomsorganisationernas sida framhållits att de skulle ha bredare kontaktytor än de renodlade nykterhetsorganisationerna.

Verkligheten är den att även om organisationerna naturligtvis har många problem också i storstäderna har de genom sin uppsökande verksamhet nått en rad nya grupper, just dem som utskottets majoritet talar om. Därför menar jag att beskrivningen är felaktig och gränsar till en förolämpning mot organisationerna. Några exempel. I Stockholm har de s.k. R-förbunden, speciellt Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, just med medel från statens ungdomsråd bedrivit en mycket omfattande informationsoch kontaktverksamhet som riktar sig direkt till missbrukande ungdomar i centrum i Stockholm. En rad andra lokala organisationer arbetar dessutom med besök på ungdomsgårdarna just i syfte att nå kontakt med den föreningslösa ungdomen. I ett par av Stockholms förorter, Fittja och Rinkeby, arbetar exempelvis nykterhetsorganisationen Verdandi med flera mycket omfattande projekt, som f. ö. har redovisats i en särskild pocketbok. I Göteborg bedriver Ungdomens röda kors en mycket aktiv verksamhet på detta område. Idrottsrörelsen har i sin lokala ledarutbildning inbyggd en diskussion om idrottens sociala ansvar och om hur man skall kunna förhindra att ungdom med problem stöts ut ur gemenskapen. Denna utbildning når alltså samtliga idrottsledare. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning som visar att organisationerna även fortsättningsvis bör få det fulla ansvaret för den här informationsverksamheten. Jag tror inte, till skillnad från utskottsmajoriteten, att socialstyrelsen skulle kunna klara denna uppgift bättre än organisationerna. Därför bör även fortsättningsvis hela anslaget, 4 milj.kr., gå till statens ungdomsråd för fördelning till organisationerna. Det kan vara bra att man, såsom reservanterna skriver, skall ha ett samråd med socialstyrelsen. Men fördelningsansvaret bör läggas helt på statens ungdomsråd. Här med detta yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! I motion nr 2211 har vi motionärer — tolv ledamöter från moderata samlingspartiet — i avvaktan på de övergripande och allsidiga alkoholpolitiska åtgärder som aviserats uttalat oss för en snabb delreform i avsikt att söka hejda och begränsa det ökade alkoholmissbruket i de allt yngre årgångarna. Vi har sett en kraftig begränsning av möjligheterna för de unga att inhandla mellanöl som en dylik åtgärd och därför krävt att försäljningen därav fr.o.m. den 1 januari 1977 endast skall få ske genom Systembolaget. Därigenom skulle mellanölet bli avsevärt mer svårtillgängligt för de yngre och helt andra möjligheter skapas att kontrollera missbruket. En delreform av det här slaget skulle ge besked om omfattningen av den roll som lättillgängligheten av mellanölet nu spelar, samtidigt som det aviserade alkoholpolitiska reformarbetet ej föregrips av ett totalförbud för mellanölet, vilket av många människor upplevs som ett mycket långtgående ingrepp. Ingen i utskottet har tagit fasta på detta förslag till delreform. Ingen har varit beredd att medverka till utvärdering av ett system med en klart restriktiv försäljning av mellanölet. Inte heller har någon velat vara med om att sätta in en åtgärd av helt annan karaktär än de åtgärder som redan prövats i större eller mindre omfattning. Dessa är säkert av stort värde, men de har dock inte lett till önskat resultat. I utskottets skrivning anförs att praktiska skäl skulle lägga hinder i vägen för en försäljning av mellanölet genom Systembolaget. Det argumentet måste direkt avvisas. Det vore ju högst anmärkningsvärt om inte dagens tekniska resurser skulle ge möjlighet att finna en tillfredsställande lösning på just det här problemet. Utskottet vill dessutom ersätta det nuvarande mellanölet med ett annat, om än med mindre alkoholhalt. Personligen kan jag inte inse det meningsfulla i en sådan åtgärd. I reservationen 2 krävs ett totalt slopande av mellanölet fr.o.m. den 1 juli 1977. Mot bakgrund av vad jag här anfört kan jag alltså inte stödja denna reservation när det gäller totalförbudet. Inte heller tillgodoser re servationen — i motsats till vad som anförs i den —- motionskravet om en snabb delreform. I synnerhet ter sig tidsförskjutningen till den 1 juli 1977 som oacceptabel för den som önskar snabba åtgärder. Inte heller reservationerna 3 och 4 tillgodoser motionskravet när det gäller nya konkreta insatser bland de yngre. Dock vill jag betona att reservationen 3 i motsats till övriga reservationer innehåller ett klart positivt åtgärdsprogram. Eftersom varken utskottets eller reservanternas förslag tillgodoser vad vi varit ute efter i motionen 2211 borde jag ha yrkat bifall till denna vad beträffar förslaget om en delreform från den 1 januari 1977. Med hänsyn till föreliggande omständigheter och med hänsyn till utskottets ställningstagande avstår jag emellertid från att ställa något yrkande.

Herr talman! Tolv av skatteutskottets femton ledamöter står bakom kravet på att mellanölet skall bort. I debatten har gjorts gällande att vi tolv skulle vara en grupp nykterister med en mer eller mindre fanatisk och låst inställning i alkoholfrågan. Mitt intryck är, att mina elva kolleger i skatteutskottet är mycket resonabla människor med stort samhällsansvar. För egen del vill jag deklarera att jag inte är nykterist och heller inte medlem i riksdagens nykterhetsgrupp. Men jag ställer tveklöst upp bakom kravet att mellanölet måste bort ur den allmänna handeln. En dryck som innehåller gift — ett vanebildande gift som alkohol — får inte vara så lättillgänglig, framför allt inte för unga människor, som lätt grundlägger framtida alkoholvanor via mellanöl. Vi äldre icke-nykterister, som tror oss kunna behärska vår alkoholkonsumtion, måste ta på oss den obekvämlighet som det innebär. att mellanöl inte säljs i den allmänna handeln. Det är inget stort krav att ställa på oss. Jag vill därför vädja till de ärade öldrickande kammarkollegerna att —-i solidaritet med de unga — med sina röster stödja det krav på mellanölets avskaffande som tolv av era femton kolleger i skatteutskottet ställt sig bakom.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 63 behandlar förslaget till organisation av det nya konsumentverket. Riksdagen beslöt hösten 1975 om en omorganisation av konsumentverket. Detta skedde i samband med beslutet om en ny marknadsföringslag. Omorganisationen innebar att konsumentombudsmannen och konsumentverket skulle sammanföras till en myndighet. Det förslag till organisation som regeringen nu har lagt innehåller mål och programindelning för verket. Från centerns sida har vi ingen erinran mot att man sammanför konsumentverket och KO-funktionen till en enhet. På så sätt kan säkert en hel del dubbelarbete undanröjas. Vi ansluter oss också till den organisationsplan som redovisas i propositionen. Jag har därför ingen anledning att ta upp tid med att kommentera denna i stort. Däremot har vi i reservationer tagit upp ett par frågeställningar i anslutning till förslaget, och jag skall be att få kommentera dem något. Redan när beslutet om en ny marknadsföringslag togs under hösten 1975 hade vi kritiska synpunkter på förslaget om att KO samtidigt skulle vara chef för konsumentverket. Detta följs upp i reservationen 1 i det betänkande vi nu behandlar. Det förhållandet att en och samma person ytterst svarar för både direktivgivningen inom konsumentverket och för åklagarfunktionen inför marknadsdomstolen kan innebära risk för ett minskat förtroende bland allmänheten för KO:s dömande funktion och fristående ställning. Visserligen har man i förslaget skapat ett speciellt KO-sekretariat, men det skulle enligt vår mening vara betydligt bättre om dessa befattningar lades på olika personer. Vi anser att man bör ompröva det tidigare ställningstagandet i denna fråga. Reservationen 2 handlar om sammansättningen av konsumentverkets styrelse. Även denna reservation är en uppföljning av tidigare ställningstagande. Konsumentfrågorna har kommit mer och mer i blickpunkten under de senaste åren. Vi är ju alla konsumenter och har behov av en viss konsumtion av varor och tjänster under hela vår levnad. Genom att vi alla är konsumenter, oavsett vilket yrke vi har, oavsett om man är man eller kvinna eller om man är både konsument och producent, så har vi också ett intresse av konsumentfrågor. Det är då också viktigt att den styrelse som ytterst är ansvarig för arbetet på det konsumentpolitiska området är så allsidigt sammansatt som möjligt. I styrelsen skall ingå representanter för konsumenter och löntagare, för den kommunala sektorn, någon med erfarenhet från näringslivet och från disbributionen, liksom chefen för livsmedelsverket. Det borde vara naturligt att man när man utser den nya styrelsen även tar hänsyn till den parlamentariska förankringen i högre grad än vad man gjort tidigare. I centerns motion nr 2321 har vi fört fram kravet att fem ledamöter i styrelsen bör ha parlamentarisk förankring. Vi anser att det går att förena de olika kraven på representation från intresseorganisationerna med denna förankring. Såsom vi säger i motionen, behöver inte dessa nödvändigt vara riksdagsledamöter, utan kan väljas utanför riksdagen, men ändå representera olika politiska partier. Konsumentverkets styrelse skulle med denna breda förankring ha en stark ställning ute bland alla konsumenter och på så sätt i högre grad motsvara de förväntningar som ställs på det nya konsumentverket. Reservationen 3 kommer herr Nyquist att behandla i sitt anförande. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Fru Oskarsson har redogjort för ärendet så klart att jag kan inskränka mig till att med några få ord kommentera hur vi från moderat håll i dagens läge ser på förslaget att slå samman konsumentverket och konsumentombudsmannaämbetet.

Vår tveksamhet består alltså fortfarande, men när vi nu är så nära den tidpunkt då organisationen skall träda i funktion anser vi det inte rimligt att komma med ett motförslag, utan vi kommer att avvakta hur det hela fungerar. Visar det sig att det går bra, har vi haft fel i våra farhågor. Visar det sig att de konflikter verkligen uppstår som vi menat att man haft anledning räkna med, så kommer vi att återkomma i frågan.

Fru talman! Beträffande lämpligt varudeklarationssystem uttalas i motion 1755 av fru Frenkel välgrundad skepsis mot den av konsumentverket lanserade tanken på s.k. produktprofiler som skall utgöra en sammanvägning av lämpliga krav på produkter i olika hänseenden. Det kan vara tal om en avvägning av slitstyrka, funktionspålitlighet, pris m.m. På detta sätt skall en vara kunna K-märkas, dvs. förses med konsumentverkets märke. Motionären hävdar att folk i allmänhet nog är mera intresserade av att direkt få ta del av varans olika kvaliteter än att ställas inför så att säga fullbordat faktum i form av en sammanvägning av alla egenskaperna, utan att man egentligen vet hur sammanvägningen ägt rum och med vilken styrka de olika momenten omfattas. Reservanterna i reservation 3 har tagit fasta på motionärens invändningar och fastslår — liksom fru Frenkel — att ett varudeklarationssystem med bruksinriktad information bättre skulle motsvara flertalet konsumenters behov av lättillgänglig och tillförlitlig information vid val av olika produkter. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Redan på 1940-talet, närmare bestämt i betänkandet SOU 1947:46, drogs riktlinjer upp för bl.a. samhällets åtgärder till konsumenteras bästa. Där talas om att målet är att skapa en miljö som är ”hälsobefrämjande, ändamålsenlig, kvalitativt och estetiskt tillfredsställande och utvecklingsfrämjande”. Där betonas särskilt vikten av grundläggande hushållsekonomisk forskning. När regeringen mer än 20 år senare presenterade ett konsumentpolitiskt paket, gjorde statsminister Palme en deklaration som också innehöll en redogörelse för målsättningen för samhällets konsumentverksamhet. I den deklarationen hette det: ”När vi griper oss an konsumentpolitiken är viljeinriktningen densamma som när vi försöker undanröja brister och ojämlikheter på andra områden i samhället. Samhällsutvecklingens snabbhet har påverkat också konsumenternas ställning. Men den enskilde konsumentens ställning päverkas olika beroende på om han är låginkomsttagare eller höginkomsttagare, om han är frisk eller handikappad, bor i storstad eller glesbygd. Konsumenterna i gemen befinner sig i underläge i förhållande till företagen. Det är samhällets uppgift att stärka konsumenternas ställning genom en aktiv konsumentpolitik, som spänner över många områden och arbetar med många instrument.” Vänsterpartiet kommunisterna har i upprepade motioner pekat på det avgörande instrumentet för att stärka den enskilde konsumentens ställning på marknaden. Det instrumentet heter producentpåverkan. Det centrala problemet för konsumenterna anser vi vara i vad mån samhället griper in i produktionen och direkt eller indirekt påverkar produktionens inriktning på varor och tjänster som är nödvändiga för människorna. Enbart när det gäller de s.k. dagligvarorna använder vi för inköp ca 42 miljarder kr. årligen. Vi använder drygt hälften av nationalprodukten årligen till privat konsumtion av varor och tjänster.

Mycket av argumenteringen och marknadsföringen kring utbjudandet av varorna byggs upp kring nyhetsmomentet. På alla områden är det attraktivt att ha något nytt att visa upp, även om det ibland begränsar sig till en ny förpackning av en vara. Inom vissa branscher har nyhetssträvandena bakats in i branscherna speciellt hårt genom att man betecknar dem som präglade av ”modet”. När det gäller klädmodet påverkas vi alla — dels vill vi inte skilja oss från mängden, dels försvinner de inte moderiktiga plaggen snabbt från affärsdiskarna. Främst är det ungdomarna som den produktionen är inriktad på, de är mest påverkbara. I en annons för inte så länge sedan har Sveriges Företagares riksförbund sagt att marknadshushållning är det system som innebär att konsumenterna avgör vad som skall produceras, att konsumenterna själva avgör vad de anser sig behöva. Vidare heter det att företagen tvingas vara effektiva samt att de tävlar om att tillgodose konsumenternas behov. Företagen är enligt annonsen till för konsumenternas bästa. Jag har en annan uppfattning. Det är inte konsumenternas egna behov som styr, det är företagen som grundlägger och styr behoven. Det gör de genom reklam och marknadsföring. Om det vore konsumenternas behov som styrde produktionen, skulle vi inte behöva någon reklam alls. Företagen skulle aldrig använda de enorma summor — över två miljarder har nämnts — som årligen satsas på reklam om inte reklamen hade någon verkan. Producenterna försöker med påståendet att reklamen informerar om varan, man hävdar t.o.m. att reklamen sänker priset på varorna. KF har med ett litet exempel visat att reklam är överflödig om priset anpassas till konsumenterna. Med en egen tvål och tandkräm som helt enkelt är tvål och tandkräm har man över förväntan praktiskt taget utan reklam lyckats med försäljningen av dessa varor. Man konstaterar att det i dag är möjligt att på detta sätt lansera en ny vara. Konsumenterna har därmed visat att man inte har behov av över 200 olika deodoranter, 60-talet olika tvålar, lika många hårtvättmedel och tandkrämer, för att inte nämna alla kosmetikapreparat etc. inom den kemisk-tekniska branschen. Självklart kan man inte konkurrera om konsumenterna med alla dessa preparat utan en mördande reklam och marknadsföring. Vad är det då för information som man får genom reklamen? Oftast får man veta att om man använder en särskild vara blir man populär, omtyckt, tuff, spännande, personlig och att just det märket eller den varan används av olika kändisar som verkligen är sakkunniga på området. Om det inte vore så reklamen fungerar, skulle det inte behövas lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. En from förhoppning är att KF fortsätter på den inslagna vägen när det gäller flera produkter, det skulle säkert öka kundkretsen och tvinga också andra till en sanering av reklambranschen. Det visar ju f.ö. en butik i Solna som skar ner sitt varusortiment med 25-30 26 men ändå ökade försäljningen. Vi har inom vpk också en annan uppfattning om vad som är marknadshushållning än Företagarnas riksförbund. Marknadshushållning är ytterst en fråga om användningen av våra produktionsresurser, vad vi tillverkar, hur vi använder energin, hur vi vill ha vår miljö. Det är en fråga om näringspolitik i vidaste mening — en planering där behovet och inte lönsamheten är avgörande. Därför är det förslag som nu föreligger helt otillräckligt, det syftar enbart till att förbättra samhällets möjligheter att övervaka producenterna och marknadsförarna, inte påverka. Vi är positiva till de ökade möjligheterna till övervakning på olika områden. Men då den sammanslagna organisationen inte får ökade resurser, kan det innebära att övervakningsuppgifterna inkräktar på andra delar av konsumentpolitiken. Vi har i vår motion 2370 en redogörelse för vilka uppgifter vi anser väsentliga och för vilka en förstärkning behövs; det gäller dels forskningssidan, dels upplysningssidan. Det förefaller helt klart att någon grundläggande forskning rörande hela produktionsområdet och möjligheten till förbättrade lösningar i fråga om utformning och urval av produkter som utgår från konsumentbehoven inte kommer att kunna bedrivas i någon större utsträckning, om inte resurserna ökar. Utskottets behandling av motionen sträcker sig till en redovisning av det belopp som står till förfogande för den samlade konsumentforskningen — ett belopp som skall fördelas på många områden. Dessa medel är helt otillräckliga för att man skall kunna motverka näringslivets in satser på samma område med resurser som används enbart i försäljningssyfte, till nyheter utan kvalitetsbedömning, till marknadsföring och reklam. Jag vet inte, fru talman, om jag vågar tolka det som positivt att utskottet anser att det i första hand ankommer på konsumentverket att följa utvecklingen och lägga fram förslag på detta område. Blir generositeten större om konsumentverket begär ökade anslag? I varje fall kommer vänsterpartiet kommunisterna att följa utvecklingen och återkomma med förslag i den riktning som vi skissat i motionen. Det står mer och mer klart för människorna att samhällets samlade resurser måste användas på ett mera efter behovet planerat sätt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 4 av herr Svensson i Malmö.

Fru talman! Den statliga konsumentpolitiken har alltsedan den i slutet av 1940-talet började utformas — till en början i liten skala och i ganska begränsade former — haft sin givna plats i reformarbetet. Dess syfte har varit och är alltjämt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken har naturligtvis efter hand varit föremål för översyn. Detta har varit nödvändigt av flera skäl. Målsättning, arbetsformer och organisation har statsmakterna sökt anpassa till utvecklingen inom teknik, produktion och handel. Det är klart att möjligheterna till samordning och effektivisering av den statliga konsumentpolitiken ständigt måste tas till vara. Som ett led i ett sådant viktigt arbete bör man också se riksdagens konsumentpolitiska principbeslut den 11 december 1975. Då beslöts på regeringens förslag att KO och konsumentverket skulle föras samman till en myndighet, där verkschefen skulle vara konsumentombudsman.

Enligt utskottets mening talar övervägande skäl för att de uppgifter som avser KO-verksamheten hålls samman inom en särskild enhet. Det bör ankomma på organisationskommittén att närmare utreda hur arbetsområdet för denna enhet skall avgränsas.” Riksdagens önskemål om en KO-enhet har helt och fullt tillgodosetts i propositionen. Enligt föreliggande förslag kommer nu denna enhet att ha de formella uppgifter som ankommer på KO enligt lagstiftningen.

Till denna verksamhet kommer glesbygdsnämnden och reklamationsnämnden. I dessa sammanhang vill jag gärna uttala förhoppningen att konsumentverket genom sin nya organisation skall få bättre möjligheter att stödja konsumenterna i deras strävan att utnyttja sina resurser så att de egna behoven skall kunna tillgodoses. Den markering av en aktiv konsumentpolitik som regering och riksdag har gjort i samband med antagandet av den nya marknadsföringslagen och målen för den statliga konsumentpolitiken får genom den proposition som vi nu behandlar sin uppföljning i beslutet om organisationen för den nya myndigheten. Näringsutskottet har behandlat fyra motioner i anslutning till propositionen och samtidigt har utskottet även prövat fyra motioner som lagts fram under den allmänna motionstiden. På flera punkter har motionsförslagen följts upp i reservationer. I reservationen 1, som är undertecknad av centerpartiets representanter i utskottet, förs än en gång fram förslaget om att befattningarna som KO och chef för konsumentverket bör läggas på två olika personer. Utskottet anser liksom i höstas att gränsdragningsproblemen mycket starkt motiverar en sammanslagning av KO och konsumentverket. Liksom tidigare har utskottet den uppfattningen att samordningen mellan KO och konsumentverket bör genomföras helt och fullt och att befattningen som KO bör förenas med befattningen som chef för det utökade konsumentverket. I reservationen 2, som bygger på ett förslag i motionen 2321, uttalar reservanterna att konsumentverkets styrelse bör ha en bred parlamentarisk sammansättning. Utskottet delar inte reservanternas uppfattning. Frågan om styrelsens sammansättning har prövats vid flera tillfällen. När t.ex. konsumentverket tillkom uttalades bl.a. att styrelsen borde få en sammansättning som säkerställer att verkets arbete inriktas på att tillvarata konsumenternas intressen och personer med skiftande erfarenhetsgrund skulle beredas plats i styrelsen, som skulle ha ett parlamentariskt inslag. Det slås nu också fast i utskottets betänkande att den sammansättning som konsumentverkets styrelse f. n. har motsvarar de av riksdagen fastlagda riktlinjerna. Låt mig här också peka på att utskottet har godkänt handelsministerns förslag om en utökning av antalet styrelseledamöter från nio till tio.

Utskottet anser som förut att det måste anses synnerligen olämpligt Nr 138 att binda konsumentverket när det gäller varudeklarationsarbetet i fram Onsdagen den tiden. Mycket tyder på att den nya marknadsföringslagen kommer att 26 maj 1976 förbättra möjligheterna för konsumentverket att driva fram bättre pro = duktinformation och produktutformning. Organisation av det Det skall väl också sägas att genomförda undersökningar visar att det — nya konsumentvergamla VDN-systemet inte fungerade så förträffligt som man kan tro när — ket man läser motionen och reservationen och hör de synpunkter som herr Nyquist framförde här tidigare. Frågan om hur ett väl fungerande system för varor och tjänster skall utformas måste enligt utskottets mening följas upp av konsumentverkets styrelse. I motionen 1745 begärs en utredning med förslag rörande former för och innehåll i en vidgad konsumentutbildning och konsumentupplysning. Vidare vill motionärerna ålägga företagen att genom ett avgiftssystem bygga upp en fond för konsumentforskning. Som framgår av utskottsbetänkandet disponerar konsumentverket ett reservationsanslag som uppgår till ca 1,5 milj.kr., och ca 1 milj.kr. därav disponeras för olika forskningsprojekt medan omkring 0,5 milj.kr. avses ge stöd åt studieförbundens konsumentpolitiska verksamhet och även till visst internationellt samarbete. Det kan nämnas — och det framgår också av utskottsbetänkandet — att det vid årsskiftet bedrevs 34 forskningsprojekt med anslag från konsumentverket. Bland projekten kan man peka på konsumentstudier, hushållsekonomiska studier, producentpåverkan, konsumenträtt samt utveckling av forskningsprogram. Det bör enligt utskottets mening även i fortsättningen vara så att konsumentverkets styrelse bedömer insatserna på detta område och anger de resurser som behövs för forskningsändamål i framtiden. I reservationen 4, som undertecknats av vänsterpartiet kommunisternas representant i utskottet, föreslås en utredning om vilka ytterligare resurser som konsumenverket behöver för såväl forskning som upplysning för att verket skall kunna fylla sin uppgift på ett tillfredsställande sätt och hävda konsumenternas intressen. Utöver de synpunkter jag tidigare har anfört beträffande denna fråga vill jag gärna framhålla att utskottet anser att det i första hand bör ankomma på konsumentverket att följa utvecklingen och aktualisera framåtsyftande åtgärder på viktiga forskningsområden. Fru Nordlander sade att hon tolkade utskottets skrivning positivt i fråga om att konsumentverkets styrelse borde följa den här frågan. Fru Nordlander kan gärna göra det. Jag tror att det är riktigt att konsumentverkets styrelse med uppmärksamhet kommer att följa just denna fråga och när det visar sig nödvändigt begära ökade medel för att forska på de områden som styrelsen anser vara viktiga för konsumenterna. I några motioner har det förts fram förslag som berör distributionsfrågor. I detta sammanhang vill utskottet peka på att distributionsut 119 redningens betänkande med dess olika förslag, av vilka också några återfinns i motionsyrkandena, f. n. är föremål för en grundlig beredning inom handelsdepartementet. Mot denna bakgrund räknar utskottet med att de förslag till åtgärder som aktualiseras i motionerna kommer att beaktas vid utarbetandet av kommande förslag. Utskottet vill därför inte i nuvarande läge ta ställning till de framförda motionsförslagen utan avvakta resultatet av departementets arbete. Fru talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall ti. säringsutskottets hemställan i betänkandet 63 på samtliga punkter.
Fru talman! Herr Blomkvist tar upp gränsdragningsproblemen och resonerar om de två reservationerna. Tidigare har vi uppfattat det så att det var problem med gränsdragningen mellan de två enheterna KO och konsumentverket. Det är ju bl.a. för att komma förbi det som man har lagt fram förslaget till omorganisation. I reservationen 1 för vi fram betänkligheter mot att samma person skall vara KO och chef för konsumentverket. Som chef för konsumentverket kommer han att handlägga konsumentfrågor beträffande vilka han sedan som KO kommer att få en åklagarfunktion, och vi menar att det kan skapa gränsdragningsproblem. Det kan också skapa problem när det gäller allmänhetens syn på KO:s fristående ställning. Det är de farhågorna som ligger till grund för vår reservation.

Fru talman! I ett studiematerial som bl.a. behandlats av de fackliga organisationerna har socialdemokraterna i en sammanfattning sagt följande: ”Det råder en rätt långtgående partipolitisk enighet om behovet av en starkare satsning på konsumentpolitiken. Man vill att resurserna för upplysning och forskning på konsumentområdet skall förstärkas. Men det räcker inte härmed. Enligt vår uppfattning skall man med konsumentpolitiken också sörja för en välbehövlig sanering av produktion och marknadsföring. Detta kan uppnås på flera sätt. BI. a. måste konsumentintressena få bättre möjligheter att mera direkt göra sig gällande i distributionen och produktionen. Konsumenten är inte rustad för att uppträda på marknaden som jämställd part till företagaren. Vill man råda bot på detta missförhållande är det inte tillräckligt att förbättra informationen och ställa ett ökat kunskapsmaterial till konsumenternas förfogande. Till skydd för konsumenten måste samhället ingripa mot osunda affärsmetoder, försäljningsjippon och vilseledande reklam. Effekten härav bör också kunna bli en välgörande sanering av varusortimentet. Vi måste på sikt åstadkomma en sådan anpassning av produktionen att i första hand de angelägna konsumtionsbehoven kan mötas. Konsumenterna och löntagarna bör få delta i styrningen av produktionsprocessen. På något sätt bör de tillförsäkras möjlighet att göra sitt inflytande gällande direkt och inte endast i egenskap av köpare över en i många hänseenden ofullkomligt fungerande varumarknad.” De förväntningar på uppfyllandet av den målsättningen som ställs från det socialdemokratiska partiet är stora och denna målsättning ligger helt i linje med vpk:s reservation.
Fru talman! När det först gäller vad fru Oskarsson senast sade är det bara att notera, fru Oskarsson, att vi på denna punkt har motsatt uppfattning. Vi tycker att den samordning som nu sker bör förverkligas fullt ut och att chefen för verket bör vara konsumentombudsmannen. Vi tycker också att vi har starka skäl för detta. Fru Nordlander passade på att under sin replik läsa upp ett programuttalande av en socialdemokratisk organisation. Får jag bara säga att det var mycket bra synpunkter som där framfördes, och jag tycker att dessa synpunkter bör konsumentverkets styrelse verkligen studera och ta hänsyn till. I övrigt är det väl bara att notera, fru Nordlander, att vår strävan - om jag nu talar för det socialdemokratiska partiet — har ju hela tiden varit att söka förstärka konsumenternas ställning på marknaden. Jag tycker att man kan se den här nya organisationen som ett led i en sådan strävan. Vi tycker, fru talman, att de förslag som från utskottets sida presenterats kammaren är väl underbyggda.
Fru talman! Men så länge man inte går in på produktionssidan blir de åtgärder som vidtas ändå otillräckliga.
Fru talman! Jag vill hävda, fru Nordlander, att i den marknadsföringslag som riksdagen antog förra året och som kommer att träda i kraft den 1 juli ges ändå vissa möjligheter att även gå in och se på produkterna. Betraktar man det här arbetet som ett successivt uppbyggande även på det området är väl den nya marknadsföringslagen ett värdefullt verktyg. Låt oss se vad vi får för erfarenheter av den nya lagstiftningen på området!

Fru talman! Det är på distributionsfrågorna och det nya konsumentverkets befattning med dem som jag skulle vilja anföra några synpunkter. I motionen 2351 har jag också tagit upp dessa frågor. Hittills har konsumentverket endast i mycket begränsad utsträckning sysslat med distributionen, och det som gjorts har i huvudsak varit an knutet till glesbygdsstödet. Man har för all del också börjat uppmärksamma distributionsfrågorna vid fördelning av forskningsanslag. Nu ges det emellertid signaler från handelsministern i den föreliggande propositionen att det skall göras mer. Distributionen skall bli en särskild uppgift för det nya verket. Det är utomordentligt bra, och det är i hög grad nödvändigt. Med den betydelse som distributionsfunktionen har för både hushåll och samhälle är det verkligen befogat att den bevakas och påverkas av samhällsorgan. Konsumentverket har ju att i sin verksamhet utgå från hushållenskonsumenteras situation. Jag vill påstå att när det gäller lösningen av varudistributionsproblemen behöver konsumenterna stöd för att hävda sina behov. Alldeles särskilt gäller det de svaga hushållen, som lätt kommer i kläm då de marknadsekonomiska krafterna gör sig gällande. Det råder inget tvivel om att hushållen måste ha samhället bakom ryggen, om distributionssystemet skall utvecklas så att alla hushåll bereds en acceptabel varuförsörjning. Samhället representeras då, som jag ser det, bl.a. av konsumentverket. Någonstans måste man kontinuerligt följa utvecklingen, bedöma och analysera olika delfrågor och på det sättet påverka utvecklingen, så att den kommer att stämma med rimliga konsumentkrav. Det behövs ett utvecklingsarbete inom distributionen. Att det pågår ett sådant inom handeln vet vi. Det stämmer emellertid inte alltid med konsumentbehoven. Konsumentverket bör vara det organ som ser till att man i utvecklingsarbetet har som utgångspunkt också ett hushållsekonomiskt synsätt och inte bara ser företagsekonomiskt på de här frågorna. Det har ju förevarit ett utredningsarbete om distributionen. Förslag har lämnats. En del har visat sig starkt kontroversiella. Skulle man tro handelns tidningar skulle man få den uppfattningen att det har blivit tummen ner för alla distributionsutredningens förslag om samhällspåverkan — säg gärna styrning av handelns utveckling i framtiden. Men så är det inte. Och det är särskilt viktigt att observera, att organisationer som står konsumenterna nära har varit klart positiva även till långtgående förslag. Till denna grupp hör då LO, TCO och konsumentverkets styrelse. Och verkligheten ute i landet — med butiksnedläggningar, storetableringar och osäkerhet om framtiden — torde ha medverkat till att även en betryggande majoritet i Kommunförbundets styrelse har samma synsätt som distributionsutredningen har haft, nämligen att det behövs ett betydande samhällsinflytande. Jag skall nu inte gå närmare in på distributionsutredningens förslag och den reaktion som det har mött, men jag vill ändå säga att utredningen för det första varit helt enig och för det andra mött ett mycket positivt och entydigt gensvar från praktiskt taget alla remissorgan när det gäller två frågor som har direkt med konsumentverkets arbete att göra. Den ena frågan gäller inrättandet av en distributionsnämnd anknuten till konsumentverket och den andra genomförandet av en varuförsörjningsplanering i kommunerna. Nu skall jag inte uppta tiden med att närmare beskriva vad dessa båda förslag innebär, men låt mig bara säga att båda — Nr 138 två förutsätter ett aktivt och välutrustat konsumentverk. Och för att Onsdagen den det skall bli något av den kommunala varuförsörjningsplaneringen krävs 26 maj 1976 det ökade kunskaper, och det krävs att kontinuerlig information ges till. dem ute i kommunerna som skall arbeta med distributionsfrågorna och Organisation av det där företräda konsumentintressena. Och där kommer konsumentverket — nya konsumentverin i bilden. ket Det vore väl att begära för mycket att handelsministern eller näringsutskottet skulle gå händelserna i förväg i detta sammanhang och behandla distributionsutredningens framlagda material. Men det stöd som jag tycker att utredningen ändå har fått från de grupper som står konsumenterna nära har gjort att jag har goda förhoppningar om att vi snart nog skall få förslag som närmare preciserar uppgifterna och ger konsumentverket resurser att arbeta med dessa frågor. Även om jag tycker att man kan vara litet undrande när man ser på näringsutskottets behandling av och uttalande om hur konsumentverkets styrelse skall väljas i fortsättningen, så utgår jag ändå ifrån som en självklarhet att konsumentintressena skall vara vägledande i det nya konsumentverket även i fortsättningen. Om inte näringsutskottets talesman motsäger mig här, så bibehåller jag den uppfattningen. Näringslivet saknar förvisso för den skull inte inflytande på konsumentfrågorna i det svenska samhället. Fru talman! Jag har i detta sammanhang inget särskilt yrkande.

Fru talman! Fru Lewén-Eliasson tyckte att det väl var litet för mycket begärt att näringsutskottet skulle börjat arbeta med det material som distributionsutredningen — där fru Lewén-Eliasson har varit ordförande - har arbetat fram. Det tycker jag är ett riktigt konstaterande. Vi har från utskottets sida hävdat att innan man börjar ta ställning till de frågor som har presenterats i motionerna måste vi avvakta det beredningsarbete som nu pågår i departementet. Vad sedan angår frågan om styrelsens sammansättning kan jag säga att utskottet inte där har ändrat uppfattning.

Vi har där markerat att det bör vara representanter för det enskilda näringslivet. Det är alltså en kompromisskrivning som utskottet har gjort, men det förändrar självklart ingenting i styrelsens inriktning som ett organ för konsumenterna.

Fru talman! Herr Nordgren har frågat mig om jag avser att låta utreda huruvida fel har förekommit i uppläggningen eller genomförandet av den av riksskatteverket genomförda kontrollaktionen El-67 och vidare om jag avser att, om fel har gjorts, uppdra åt berörda myndigheter att på eget initiativ rätta de fel i taxeringen som kan ha uppkommit. Uppläggning och genomförande av kontrollaktioner — lokala eller riksomfattande — är en fråga för de behöriga myndigheterna, dvs. länsstyrelserna och riksskatteverket. Det skulle vara konstitutionellt oriktigt om finansministern eller regeringen direkt blandade sig i handläggningen av enskilda ärenden hos myndigheter.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

Syftet skulle vara att underlätta små och medelstora företags problem i samband med bl.a. generationsväxlingar i företagen. Företagsskatteberedningen fick sedermera tilläggsdirektiv i enlighet med riksdagens önskemål. I direktiven nämndes att en utvidgning av beredningens uppdrag på förevarande sätt var naturlig med tanke på att en huvuduppgift för beredningen var att behandla företagens konsolideringsmöjligheter, vilka hade avgörande betydelse för kapitalskattelättnadernas utformning. Frågan om familjeföretagens kapitalskattelättnader behandlas således i samband med övriga företagsbeskattningsfrågor av den arbetande företagsskatteberedningen. Några besked om vad eventuella förändringar kan innebära är det av naturliga skäl inte möjligt att ge. När utredningen har avslutat sitt arbete kommer regeringen, efter sedvanlig remissbehandling av utredningsbetänkandet, att redovisa sitt ställningstagande.

Fru talman! Anledningen till min fråga var i första hand några uttalanden från ledande socialdemokrater, som gjordes i början av detta år och som tycktes indikera att man hade kommit något längre på vägen mot en lättnad i företagsbeskattningen än vad många kanske hade trott. Jag tänker på uttalanden från näringsutskottets ordförande, industriministern och arbetsmarknadsministern i samband med en företagarkonferens i Uddevalla. Man sade bl.a. ganska kategoriskt att regeringen var beredd att lätta på arvsskatten för familjeföretagen så att dessa inte skulle behöva läggas ned för arvsskattens skull. Arbetsmarknadsministern uttalade sig mycket konkret när han sade sig helt och fullt stödja tanken på att slopa eller minska arvsskatten för familjeföretagen, så länge arvingarna lät kapitalet finnas kvar i rörelsen. Som finansministern förstår väckte dessa uttalanden förhoppningar hos företagarna. Det finns alldeles särskilt anledning att vara observant på det mot bakgrund av utvecklingen den senaste tiden. Det är inte bara 127 så att man har åstadkommit vissa lättnader i kapitalbeskattningen för företagen som man gjorde 1974, vilket i och för sig tacksamt noteras, utan företagarna har tyvärr också fått uppleva en del skärpningar. Den kanske allra besvärligaste är den ökande inflationen, som medför högre nominella värden på tillgångarna i rörelsen och därmed ökade krav på lönsamhet genom att ett större kapital skall förräntas. Detta får skattemässiga konsekvenser. Ett annat problem är den extra skattebelastning som har blivit en följd av Haga II. Den överenskommelsen spökar inte bara för egenföretagarna utan även för familjeföretagarna. Det fanns därför, tyckte man, anledning att söka kontakt med beredningen och den särskilda expertgrupp som nu uppenbarligen har fått i uppdrag att utreda den här frågan. Dessa kontakter har emellertid tyvärr gett vid handen att expertgruppen inte anser sig ha tillräckligt utrymme för att ge sig i kast med de väsentligaste uppgifterna. Expertgruppen kan inte gå in på värderingsreglerna och inte heller på skatteskalorna. Jag vill därför fråga finansministern om man inte kunde ge utredningen och expertgruppen vidgade befogenheter, så att vi verkligen kan se fram emot ett förslag som innebär de lättnader som alla tycks vara överens om att företagen skall få.
Fru talman! Jag kan inte säga så särdeles mycket mer än vad jag har sagt i mitt svar. Frågan har remitterats till företagsskatteberedningen. Den är oförhindrad att tänka igenom frågan i alla dess olika aspekter och se om det går att lägga fram några förslag. Den omständigheten att frågan är remitterad får väl tas som ett uttryck för en vilja hos regeringen att göra något och att man inte är helt tillfredsställd med läget som det nu är, utan anser det vara värt en utredning och undersökning. Jag har hållit på så länge med denna fråga att jag även har prövat att göra specialmedgivanden för det s.k. arbetande kapitalet. Det lyckades vi praktisera i två år och sedan gick det inte längre. Det finns få frågor som är så enormt svåra som denna, och regeringen har inte någon färdig uppfattning utan hela ärendet ligger hos företagsskatteberedningen för överväganden. Kommer utredningen på någon rimlig lösning så blir den självfallet föremål för behandling i sedvanlig ordning med förhoppning om att det skall ge något resultat. Mer än så kan jag inte säga.
Fru talman! Jag tycker också att det inte kan vara rimligt att begära att regeringen i dag skall ha en lösning fix och färdig, utan tolkar det som har sagts här i kammaren nu och i andra sammanhang från regeringens sida som en viljeyttring att försöka medverka till en riktig och konstruktiv lösning. Men då förutsätter det att frågan får tas om hand av företagsskatteberedningen på ett sådant sätt att man verkligen har möjlighet att nå en sådan lösning. Jag är emellertid rädd för att frågan ligger inom såväl 1972 års skatteutrednings som företagsskatteberedningens område, och att det är detta som komplicerar ärendets handläggning. Men får jag då ta finansministerns ytterligare understrykande av regeringens vilja att hitta en lösning till intäkt för att de beredningar som nu sysslar med frågan, speciellt då den här expertgruppen, är oförhindrade att ta ett brett och rejält grepp på problemet för att försöka komma fram till en lösning. Det är ändock fråga om ett rätt komplicerat ämne, och det är i varje fall inte så lätt att hitta några patentlösningar i de här sammanhangen.

Fru talman! Fru Troedsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att informera om de beslutade starka begränsningarna i familjeföretagens möjligheter att betala ut marknadsmässig ersättning till medhjälpande make och barn. Fru Troedsson syftar på de nya regler för beskattning av fåmansföretag som i år har antagits av riksdagen . Jag vill framhålla att de nya reglerna inte påverkar rätten att betala ut ersättning utan anger vissa gränser för den inkomstfördelning som vid taxeringen får ske mellan familjemedlemmar. Begränsningarna gäller endast i förhållande till make som inte själv deltar i företagsledningen och till barn som är minderårigt eller studerar på heltid. Huvudsyftet med de nya reglerna är att åstadkomma skattemässig rättvisa mellan olika företagsformer. De nya reglerna har ingående behandlats i proposition, utskottsbetänkande och riksdagsdebatt. Lagstiftningsärendet har följts med stor uppmärksamhet av dagspress och andra massmedia. Jag utgår ifrån att skattskyldiga som berörs av de nya reglerna tagit del av denna information. Vidare utgår jag ifrån att berörda organisationer på sedvanligt sätt genom facktidskrifter o. d. lämnar den ytterligare information som de kan anse önskvärd. Jag har även erfarit att riksskatteverket f. n. utarbetar särskilt informationsmaterial angående fåmansföretagens beskattning. Mot denna bakgrund övervägs inte någon särskild information i frågan från finansdepartementets sida.

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Tyvärr kan jag inte säga att jag är så särskilt nöjd. Finansministern säger att han utgår ifrån att de skattskyldiga som berörs av de nya reglerna tar del av in formationen i dagspress och andra massmedia. Tyvärr har den informationen varit mycket begränsad. Dagligen och stundligen upplever jag hur litet kända begränsningarna i möjligheten att betala ut lön till medhjälpande make och barn är. Den vanliga reaktionen är: Det här gäller inte oss, vi har handelsbolag eller vi har aktiebolag. Det är kanske inte heller så lätt att förstå att en medhjälpande make som kanske arbetar 50-60 timmar i veckan i företaget högst skall kunna få ut hälften i förhållande till den företagsledande maken, t.o.m. om denne bara skulle arbeta halvtid. På samma sätt kan det vara mycket svårt för myndiga, studerande barn att själva räkna ut att de inte längre skall få skatta för sina inkomster, om de arbetar i företaget under kvällar, helger, juloch påsklov. De här besluten som gäller fr.o.m. den 1 januari i år kan ju i många företag innebära mycket stora skatteskärpningar. I en hel del fall kan det röra sig om 15 000-20 000 kr. på en sammanlagd familjeinkomst om kanske 100 000 kr. Får familjen reda på detta först i slutet på året, kan det medföra mycket stora svårigheter att få fram tillräckliga medel till skatter för att undgå kraftiga kvarskatteavgifter. I andra fall krävs det upplysning för att familjen skall få en rimlig chans att överväga om man skall fortsätta som tidigare eller vidta andra dispositioner, kanske att maken i stället tar jobb hos någon annan. Det bästa skulle naturligtvis vara om upplysningsmaterial sändes ut till de företag som är direkt berörda. I varje fall är det väl högst önskvärt att det i avvaktan på detta sker en ordentlig annonsering i tidningarna. Många gånger kan det också vara fråga om svåra gränsfall. Taxeringsmyndigheterna godkänner kanske inte de skattskyldigas bedömning av fördelningen utan vidtar en sambeskattning, och då innebär det ju inte bara högre skatt för makarna gemensamt utan också en annan fördelning av skatten. Jag skulle vilja fråga finansministern om man i finansdepartementet överväger att återinföra rätten till kvittning mellan makar av överskjutande och kvarstående skatt på det sätt som förekom tidigare. En sådan åtgärd skulle förmodligen hjälpa många av de här makarna i en situation som annars kunde vara ganska brydsam.
Fru talman! Några speciella överväganden i den sista frågan har ännu inte förekommit i finansdepartementet. Jag inskränker mig till att säga det. Vad beträffar informationen har jag emellertid en annan uppfattning än frågeställaren. Det sades att informationen f. n. är för begränsad. Jag tycker att i denna speciella fråga har tvärtom informationen varit mycket rikhaltig. Lagstiftningen om fåmansföretagen har presenterats utförligt i facktidskrifter, t.ex. Skattenytt och Ekonomen. LRF har sänt ut information om fåmansföretagslagstiftningen till varje driftskontor. SHIO har sänt ut en redogörelse för innehållet i lagstiftningen till sina 400 föreningar, och Familjeföretagens förening har sänt ut ett cirkulär med redogörelse för de nya reglerna till sina 1000 medlemmar. Sparbanksföreningen har informerat samtliga sparbanker om nyheterna för fåmansföretagens beskattning, och slutligen arbetar riksskatteverket med en detaljerad information till ledning vid 1977 års deklarationsarbete.

Fru talman! Det är naturligtvis glädjande att organisationerna är på alerten i den här frågan, när nu riksskatteverket dröjer med informationen. Men jag vill än en gång påpeka att jag aldrig någonsin — nu har jag ju för all del inte så vidare lång riksdagserfarenhet — varit med om att så många har ringt och varit chockerade över vad de har fått höra av någon. De undrar om det verkligen kan vara sant. Alltför många av dem som är direkt berörda känner inte till nyheterna i lagstiftningen, och jag blir fortlöpande uppringd av människor som har hört talas om att någonting är på gång, men de vet inte vad det är fråga om. Tydligen har man i finansdepartementet inte tagit ställning till om man skall återinföra rätten till kvittning. Jag skulle vara väldigt tacksam om ett sådant övervägande ändå gjordes, för jag tror som sagt att det skulle kunna hjälpa i en hel del fall där taxeringsmyndigheterna har en annan bedömning än de skattskyldiga. Jag vill samtidigt fråga om en annan sak. Många företag betalar in ATP-avgifter osv. för makarna i vanlig ordning. Den enes årsinkomst är kanske 70 000 kr. och den andres 60 000, men tredjedelsregeln gör ju att den fördelningen inte godtas, utan det blir i stället 86 000 kr. för den företagsledande maken och 43 000 kr. för den andre. Ibland visar det sig att man har betalat in alldeles för mycket i ATP-avgifter, som alltså varken kommer den medhjälpande maken eller den andre maken till gagn. Är finansministern beredd att göra några överväganden för att se till att de ATP-avgifter som kanske betalas in i onödan i sådana 'fall kan återställas till familjen?

Fru talman! Herr Träff har frågat mig om vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att samordna den uppgiftsoch uppbördsskyldighet som det allmänna ålägger företagen. Utredningen om företagens uppgiftsplikt har i mars i år avlämnat sitt slutbetänkande Företagens uppgiftslämnande. Detta innehåller förslag om hur företagens och andra arbetsgivares uppgiftsoch uppbördsskyldighet skall kunna göras så litet betungande som möjligt utan att därför viktiga samhällskrav på bl.a. information och statistik åsidosätts. Betänkandet kommer inom kort att sändas ut på remiss. När remissinstanserna har redovisat sina synpunkter blir det anledning att överväga vilka åtgärder som behöver vidtagas.
Fru talman! Jag tackar finansministern även för detta svar. Jag är mycket tillfredsställd över att ett långt lidandes historia nu möjligen börjar närma sig sitt slut, eftersom ifrågavarande utredning enligt vad finansministern här har sagt inom kort kommer att sändas ut på remiss. Det är ju, som jag framhöll i min fråga till finansministern, elva år sedan riksdagen på initiativ av dåvarande allmänna beredningsutskottet hos regeringen begärde en utredning beträffande samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som det allmänna ålägger företagen. Det var först efter flera års väntan som finansministern tillsatte utredningen. Vi hade då kommit fram till årsskiftet 1969-1970. Utredningen har sedan tagit ganska god tid på sig. I november 1974 lovade finansministern i ett interpellationssvar i ärendet till herr Eriksson i Arvika att utredningen —- UFU -— skulle avge sitt slutbetänkande redan första halvåret 1975. Men som bekant gick hela 1975, och det är först i år som betänkandet har överlämnats. Jag tror att finansministern själv i många olika sammanhang har kunnat notera de bekymmer den här uppgiftsplikten har vållat ute på företagen. Det är väl därför all anledning att nu understryka att ärendet i fortsättningen inte får förhalas ytterligare. Jag beklagar för min del att man i utredningsarbetet inte fick in frågan om ersättning till företagen, dvs. en prissättning på de tjänster som det är fråga om. Det har under innevarande period motionerats här i riksdagen utan resultat i det hänseendet. Motiveringen för att inte acceptera tanken på tilläggsdirektiv till utredningen var att den inte skulle försenas. Hade emellertid sådana tilläggsdirektiv fått lämnas när motionen första gången behandlades, så borde utredningen rimligen ha hunnit med även den uppgiften. Förra året yrkade jag här i riksdagen på att man åtminstone skulle använda den expertgrupp som nu fanns och som har trängt in i ärendet för att direkt fortsätta med ersättningsfrågan. Jag utgår ifrån att remissinstanserna nu ändå kommer in på denna problematik, och det hade kanske, herr finansminister, varit bra om man hade haft den aspekten något bättre penetrerad från början. Låt mig avslutningsvis bara säga att det tillkommer sannerligen nya uppgifter för företagen undan för undan. Vi har för inte så länge sedan deklarationen skall lämna en hel del nya uppgifter. Efter vad jag har Onsdagen den erfarit är riksskatteverket i färd med att utarbeta den bilaga som skall 26 maj 1976 bifogas deklarationsuppgiften från företagen. Bilagan lär nu vara uppe = Lo i fyra sidor, och jag har förstått att man även i riksskatteverket är en - Om samordning av smula betänksam över att det på det här sättet praktiskt taget tillkommer = företagens uppgifts en ny deklaration utöver den tidigare.

Fru talman! Herr Träffs sista förhoppning om en lösning som skulle tillfredsställa alla är väl praktiskt taget omöjlig att infria. Det är nämligen två diametralt motstridiga intressen som man här stöter på. Först har man företagarnas allmänna känsla av att de har annat att göra än att sitta och fylla i blanketter. De vill dessutom ha dem så okomplicerade och enkla som möjligt. Det tarvas alltid arbete — ibland kanske t.o.m. av expertbetonad karaktär — för att fylla i dem, och företagarna är inte alls tilltalade av detta. Sedan har ju det samhälle som alltid är i fortsatt utveckling ett intresse av att få ett allt större statistiskt material för att på ett något så när riktigt och effektivt sätt kunna fullgöra alla de beställningar som görs, bl.a. från det här huset. Det här är två motstridiga intressen. Man vill ha reda på mera och mera. I allmänhet är den information som tas in också värdefull för företagarna och deras intressen i det fortsatta arbetet. Oftast är det ett företagarintresse att man vill ha information. Kan man gå dem till mötes? Finns det skäl för vad de tar upp som ett allvarligt resonemang? Det måste finnas information omkring detta. Alla kan alltså inte bli nöjda. Statistikerna blir missnöjda, om man gör företagarna nöjda i det enkla och omedelbara perspektivet. Och tvärtom: Skulle man göra statistikerna helt och fullt nöjda, kommer man många gånger att lägga en ganska hård belastning på företagarna. Jag skulle vilja försäkra herr Träff att vad som kommer ut av det här naturligtvis blir en kompromiss mellan de båda ytterlighetssynpunkterna, och den får man väl göra så pass hyfsad som det står i mänsklig makt att göra. Ersättningsfrågorna har diskuterats många gånger här i riksdagen, och därvidlag har riksdagen sagt nej hitintills.
Fru talman! Jag tror nog också, herr finansminister, att tillfredsställelsen inte kommer att vara hundraprocentig på alla håll, utan att det blir en kompromiss av det slag där alla parter är lika missnöjda. Låt mig bara ett ögonblick återkomma till ersättningsfrågan, dvs. frågan om att sätta pris på tjänsterna. Jag tror ändå att man gör fel om man inte tar med den typen av vägning av uppgifterna som styrmedel. Om 133 man administrativt — genom det organ som utredningen om företagens uppgiftsplikt föreslår — försöker åstadkomma kravkataloger för att på det viset samordna och granska uppgifterna, rationalisera inhämtandet osv., kan man kanske komma en liten bit på vägen. Men det skulle alldeles säkert här som i många andra sammanhang vara oändligt mycket lättare att nå ett bättre resultat, om den infordrande myndigheten hade att ta hänsyn både till sina egna kostnader och till uppgiftslämnarens kostnader och väga in dem i förhållande till den nytta man rimligen kan ha av uppgifterna. Med den programbudgetering som nu håller på att tränga igenom i statsförvaltningen borde det vara tekniskt möjligt, och statistiska centralbyrån har ju också faktiskt pekat på att detta skulle kunna vara en väg att åstadkomma en bättre balans mellan behov och krav i det här sammanhanget.

Fru talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag avser att informera berörda egenföretagare och fria yrkesutövare om den överdebitering av preliminär skatt som kommer att uppstå om riksdagen bifaller propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter. Herr Olsson har vidare frågat om jag avser att underlätta möjligheterna till ändring av debiteringen för dem som så önskar. Preliminär B-skatt för år 1976 utgår i det helt övervägande antalet fall med belopp motsvarande den slutliga skatt som påförts inkomsttagarna vid den slutliga debiteringen år 1975. Denna skatt har bestämts med 1974 års inkomster som grund. Man kan utgå ifrån att flertalet skattskyldiga haft högre inkomster år 1976 än år 1974. Vidare var uttagsprocenten för egenavgifterna lägre år 1974 än år 1976. Mot bakgrund härav torde någon överdebitering av preliminär B-skatt för inkomståret 1976 generellt sett inte komma att föreligga. I de undantagsfall då den debiterade preliminära skatten för år 1976 kan antagas avvika från motsvarande slutliga skatt är enligt min mening gällande jämkningsregler tillräckliga för att tillgodose de skattskyldigas intresse. Jämkningsreglerna torde vara väl kända av berörda inkomsttagare. Någon särskild information eller andra åtgärder från finansdepartementets sida med anledning av propositionen anser jag därför inte vara påkallade.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

Att jag ställde frågan berodde på att det är stor skillnad mellan hittills — gällande regler och de regler som kommer att gälla om riksdagen nu Om information till antar det nya förslaget. För en 50 000-kronorsinkomsttagare — egenföföretagare beträfretagare eller yrkesutövare — skulle det medföra nära 4 000 kr. lägre skatt — fande ändrade än enligt gällande regler. För en inkomsttagare som tjänar 75 000 kr. regler om avdrag för skulle skillnaden bli nära 6 000 och i 100 000-kronorsfallet nära 9000 egenavgifter kr. Detta gäller alltså i normalfallet. Det kan givetvis finnas avvikelse, beroende på vilken inkomst man hade år 1974. Nu är det väl ändå så att många inkomsttagare kan få lägre inkomster i år än de hade 1974, som var ett högkonjunkturår — vi har ju också haft större svårigheter under innevarande år. Det kan naturligtvis också finnas andra orsaker. Dessutom har de som av någon anledning har lämnat in en preliminär deklaration i december förra året fått sina skatter och avgifter beräknade efter de bestämmelser som gällde då, och de preliminära deklarationerna torde då bli för höga. Detta är givetvis ett problem för ett stort antal människor. Hade de haft detta klart för sig i december hade givetvis många av dem lämnat in en preliminär deklaration och fått skatten baserad på de nya bestämmelserna. Jag beklagar att inte reglerna ändrades i varje fall i samband med riksdagsbeslutet i december, då reglerna för uppdragsinkomster ändrades. Det borde ha varit möjligt att få till stånd en ändring i den här frågan lika väl som beträffande uppdragsinkomsterna. Jag tycker att man borde informera via de kanaler — massmedia och skattemyndigheterna — som brukar användas. Om en företagare anser sig vara för högt debiterad borde han kunna ringa till sin skattemyndighet och där få ett besked genom att man där räknar ut det nya läget. Skulle då den sänkta skatten och avgiften bli t.ex. 3 000 kr. lägre, borde den jämkningen kunna göras utan vidare. Det skulle överensstämma med gällande skatteregler, som säger att man inte behöver ta hänsyn till femtedelsregeln när det gäller belopp över 3000 kr. i speciella fall.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte inom föreskriven tid haft tillfälle att besvara herr Hallenius interpellation om prioritet för forskning rörande näringsriktiga livsmedel. Jag avser att återkomma vid tidpunkt som herr talmannen bestämmer.

Herr talman! Det är en ganska allmän uppfattning att det var den s.k. oljekrisen som orsakade de svåra problemen för varven och helt enkelt åstadkom en världsomfattande varvskris. Det är nog ganska uppenbart att det är en alltför förenklad och därför också felaktig uppfattning. Symptomen på en kommande kris för varven inte bara här i Sverige utan världen över har varit märkbara långt tidigare. Det fanns initierat fackfolk som så långt tillbaka i tiden som mot slutet av 1960-talet, t.o.m. mitten av 1960-talet, ansåg att en världsomfattande varvskris måste komma inom några få år. Vid andra världskrigets slut startade nämligen en våldsam uppbyggnad av handelsflottorna runt om i världen som fortsatte årtionde efter årtionde i accelererad takt. Dessutom stöddes denna våldsamma uppbyggnad på många håll av mycket kraftiga statliga insatser och hjälpåtgärder. Det är emellertid klart att oljekrisen medförde svårigheter för varven, och deras möjligheter att fortsätta arbeta i samma takt som tidigare begränsades; oljekrisen gjorde att de underliggande krissymptomen inom just varvsindustrin fick en dramatisk utlösning. Herr talman! Centern instämmer i regeringens allmänna bedömning av varvsindustrins läge i dag och under överskådlig tid framåt. När industriministern i propositionen säger att statsmakterna så långt möjligt måste underlätta för varvsindustrin att anpassa sig till en väsentligt lägre produktionsnivå på ett socialt sett acceptabelt sätt, vill vi från centerns sida instämma i den målsättningen. Det finns uppenbarligen inte något alternativ. Men man får självfallet göra det bästa möjliga när man kommer till praktiska åtgärder för att fullfölja målsättningen. Det är alldeles uppenbart att mot denna bakgrund måste utvecklingen inom varvsbranschen, men även inom sjöfartsnäringen, följas utomordentligt noggrant. Utvecklingen måste faktiskt följas från månad till månad. Vi anser då från centerns sida att förslaget om en rådgivande nämnd är ett bra initiativ mot den bakgrund som jag här har skisserat och som också återfinns i propositionen. Den här nämnden skall ju pröva riskerna med statliga garantiåtaganden och skall också följa utvecklingen närmare för att skapa sig en bild av de riskoch säkerhetsförhållanden som kan föreligga. Det är uppenbart att denna nämnd och dess ledamöter kommer att få en mycket bred kontaktyta i detta sammanhang och en bra överblick över hela branschens utveckling, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. Det finns emellertid enligt vår uppfattning en avgörande brist i det utredningsarbete som staten hittills har bedrivit i fråga om varvsnäringen. Det har varit i nästan hundraprocentig utsträckning enbart inriktat på kreditfrågorna och deras lösning. Man har också inriktat sig på att laga efter läglighet och gjort punktinsatser och brandkårsutryckningar i olika förekommande fall. Jag kan som exempel nämna Eriksbergsvarvet och tidigare Uddevallavarvet. Men, herr talman, någon samlad samhällelig syn på varvsindustrin och dess grundläggande plattform, nämligen sjöfarten, har hittills inte presterats, och det verkar inte som om det fanns några planer i den riktningen heller. Däremot har företagarna inom denna bransch och de fackliga organisationerna tillsatt ett varvsråd, något som måste betecknas som ett gott och framsynt initiativ. Vi anser inom centern att ett mycket brett perspektiv måste anläggas på varvsnäringen och därmed sammanhängande sjöfartsnäringsfrågor. Man måste försöka få klarhet i vad det är för trender som kan förväntas i dessa båda näringar, framför allt i fråga om den ekonomiska utvecklingen, t.ex. trender inom den globala kreditgivningen i branschen, vilka strukturförändringar som kan förväntas, den internationella sjöfartens och varvsindustrins utveckling osv. Det finns en rad utomordenligt centrala frågor som man måste skaffa sig detta breda perspektiv på. Det viktigaste av allt, herr talman, är uppenbarligen att man försöker skaffa sig en så utförlig bild som möjligt av sjöfartens kommande utveckling. Det är en rad moment som kommer in i den bilden. En central frågeställning är t.ex.: Hur blir strukturen på sjöfarten med avseende på stora och mindre fartyg? En mycket intressant utveckling som det kanske också finns anledning att studera är konkurrensförhållandet gentemot transportflyget. Det är nämligen i sjöfartens kommande utveckling som grunden för varvsindustrin läggs, och det är där som de djupgående insatserna måste göras, om varvsindustrins sysselsättningsnivå skall kunna hållas på åtminstone 70 96 av dagens nivå, som är en allmänt omfattad målsättning. Som exempel på vikten av att skaffa sig en så god överblick som möjligt av sjöfartens utveckling och kommande struktur kan man se propositionens förslag om garantisystem för lagerproduktion av fartyg, där det byggs fartyg som helt enkelt läggs på lager därför att det inte finns några köpare. Jag kan i det sammanhanget säga, herr talman, att ett enhälligt utskott har dragit en god slutsats när det säger att med anledning av vissa motioner även ombyggnader bör kunna omfattas av detta system. Krediterna skall gälla under byggnadsskedet, och de syftar självfallet till att klara sysselsättningen, trots att man inte har några direkta far Men det här är ju mycket vanskligt. Vi måste vara på det klara med att man tar mycket uppenbara risker. Man måste fråga sig: Hur blir det när dessa fartyg på lager en gång skall säljas? När de kommer att säljas vet man inte. Det kommer kanske att dröja ganska länge; möjligen går det snabbare. Är de vid ett sådant tillfälle, kanske relativt långt fram i tiden, de rätta typerna som kommer att efterfrågas av de köpare som kan komma att uppträda? Det är en rad frågor som är omöjliga att besvara, och det hela innebär ett kraftigt risktagande. Vi skall veta att åtgärderna kan bli en Döbelnsmedicin, som hjälper för tillfället men gör ont värre längre fram, men jag vill understryka att det är en risk som måste tas. Det är då utomordentligt väl motiverat med en utredning, som kan ge oss en samlad syn på varvsindustrins och sjöfartens utveckling och kartläggning av de utvecklingsalternativ som kan komma i fråga. Det sistnämnda är inte minst väsentligt. Utskottsmajoriteten understryker att den här berörda frågan och problematiken är av ett angeläget slag — man håller alltså med motionärerna på den punkten men vill inte godta förslaget om en samlad utredning. Man motiverar avslaget med att det på grund av ägarstrukturen tydligen finns goda garantier för att problemen kan klaras upp. Herr talman! Om detta skulle åtskilligt kunna sägas, men jag nöjer mig med att konstatera att jag inte delar utskottsmajoritetens närmast rörande övertro på att ett statligt ägarengagemang inom en viss industribransch skulle vara någon garanti för att de bästa och mest lyckosamma åtgärderna kommer att vidtas till branschens och sysselsättningens fromma. Vi har sett vissa skrämmande exempel på motsatsen, men jag har ingen anledning att ta upp dessa exempel i det här sammanhanget. Jag vill alltså förorda den utredning som vi har föreslagit och där vi anser att representanter för samhället, företagen inom varvsoch sjöfartsnäringen samt berörda fackliga organisationer bör ingå. Parallellt med detta måste möjligheterna till alternativa sysselsättningar åt de anställda noga prövas. Detta gäller inte minst tjänstemännen, som i det här sammanhanget uppenbarligen är ovanligt illa ute. Vi anser att en särskild arbetsgrupp bör göra en energisk och uttömmande specialstudie i det syftet. Förslaget om samrådsgrupper, som enligt propositionen skall bildas vid varje företag, är visserligen bra, men det räcker inte med samrådsgrupper, utan det behövs också en samlad överblick inte bara över det enskilda företagets förhållanden utan över hela branschen. Härför krävs en vidare överblick av de människor som är sysselsatta inom berörda branscher över hela landet och som tillsammans med samhällsrepresentanter bör få göra de analyser och erforderliga sammanställningar som är nödvändiga. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 3

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet har inte lämnat någon reservation till näringsutskottets betänkande nr 73, utan vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande. Trots den tidsnöd kammaren nu befinner sig i är det dock nödvändigt att framföra en del av de synpunkter som vi hyser inom moderata samlingspartiet med hänsyn till den både för näringslivet och, inte minst, för statens ekonomi oerhört viktiga fråga som varvsindustrins framtid utgör. När detta problem förra året diskuterades hade jag tillfälle att understryka de exceptionella förhållanden under vilka varvsindustrin, särskilt i ett litet land, måste arbeta. Det rör sig för det första om utomordentligt stora produktenheter — ett modernt tankfartyg kan kosta upp till 300 milj.kr. Det finns ingen industri där det råder en liknande situation. Detta innebär naturligtvis att kastningar i efterfrågan på fartyg slår oerhört kraftigt ekonomiskt på vederbörande varv. För landet som helhet har detta förhållande naturligtvis komplicerats av det faktum att de svenska varven varit bland de största i världen och att Sverige relativt sett varit världens största fartygsproducent i förhållande till folkmängden. Delvis som en följd av detta förhållande kräver finansieringen av produktionen tillgång till mycket stora kapital. För ett litet land som Sverige skapar detta speciella problem, eftersom det är ytterligt svårt att inom landets finansväsen finna den nödvändiga produktionsfinansieringen och finansieringen av de krediter som traditionsenligt lämnas vid fartygsköp. Detta underströks av varven mycket klart för 1969 års varvskommitté. Man påpekade också hur varven under 1960-talet lyckats lösa dessa problem endast genom utnyttjande av dolda reserver. Jag vill också, liksom herr Sjönell, understryka att man på industriellt håll redan då framhöll de risker man befann sig i. Varvskommittén tog dock föga intryck av de redovisade svårigheterna utan intog en orimligt optimistisk uppfattning om framtiden, vilken sedan också återkom i industriministerns propositioner i ärendet både 1970 och så sent som 1974. Varven tvingades - i den mån de inte hade rent svenska beställningar — ut på den internationella marknaden med de kursrisker som det innebär. Som ett litet exempel vill jag nämna att för Götaverkens del innebär varje nedgång i dollarkursen med ett öre en försämring av årsresultatet med 3 milj.kr. Om man beaktar att för några år sedan dollarkursen gick ner med över en krona, får man ett begrepp om de finansiella svårigheter som varvsindustrin råkat i av dessa rent finansiella skäl. I den mån man sedan dessutom sökt återfinansiera lämnade krediter i exempelvis schweizerfranc, vars kurs ju gått i rakt motsatt riktning, har naturligtvis problemen blivit ännu större. Samtidigt med dessa bekymmer har varvsnäringen drabbats av den för oss alla nu kända avskrivningskrisen med ty åtföljande prisfall. Till detta kommer att den svenska rederinäringen på grund av både löneläge och olika sociala avgifter kämpar en ojämn kamp mot flera andra länders handelsflottor och står inför hotet att inom en inte alltför avlägsen framtid duka under i denna konkurrens om inte väsentligt ändrade förutsättningar för verksamheten kan uppnås. Detta påverkar självfallet de inhemska avsättningsmöjligheterna för de svenska varven. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp en speciell fråga rörande den internationella rederinäringens situation, inte minst vad avser Sverige, eftersom vi inte får någon debatt om dessa frågor på annat sätt i år. Trots att Sovjetunionen är en kommunistisk stat, där lönsamhetsoch räntabilitetskriterierna egentligen inte har något utrymme, utan man i stället — vilket även blivit populärt att framhålla på vissa håll i dagens svenska debatt — producerar efter några slags behovskriterier, kan man dock konstatera att Sovjetunionen under sina 50 gångna år i allt väsentligt accepterat prisbildningen på den internationella marknaden. Man har sålunda inte i politiskt eller annat syfte ägnat sig åt dumping i större skala. På senaste tiden har man emellertid kunnat konstatera hur Sovjetunionen i alla sammanhang klart underbjuder världens övriga sjöfartsnationer när det gäller fraktsatser. Detta har givetvis också till följd att Sovjetunionen tillskansar sig en stigande andel av världens sjöfart. Till detta kommer inte minst för svensk del att kapaciteten på den transsibiriska järnvägen är i kraftigt stigande och att man även här erbjuder fraktsatser som framgångsrikt konkurrerar med vad svenska och andra rederier måste ta ut vid sjötransport till Fjärran Östern. Det förefaller ganska uppenbart att bakom denna politik finns långsiktiga politiska syften. Det är en inte ovanlig uppfattning att man är ute efter att tvinga ner västvärldens transporttonnage som en ren beredskapsåtgärd för den händelse att en skärpning av världsläget skulle inträda. Då kan försörjningssvårigheter för de transportkänsliga västländerna uppstå. Samtidigt kan detta för Sovjets del innebära att man kan nöja sig med ett mindre militärt marinprogram. Det måste vara en viktig målsättning för de sjöfarande nationerna att söka begränsa konkurrens som inte baserar sig på rimliga ekonomiska kalkyler. I propositionen 121 framläggs nu vissa förslag på hur man skall söka lösa de för varvsindustrin uppkomna problemen. Det konstateras att världens varvsindustri blivit för stor och att en kraftig nedskärning är av nöden. Denna uppskattas till omkring 30 96, och detta är också den siffra som angivits som målsättning för de svenska åtgärderna på området. Mot denna bedömning har vi inga invändningar att göra. Vidare understryks betydelsen av en bättre koordination av svensk varvsproduktion. Industriministern tar särskilt upp frågan om en samverkan på motorområdet och uttrycker sitt missnöje med att så litet inträffat på detta område. En sådan samverkan är säkerligen nödvändig. Jag vill emellertid understryka att initiativet eller idén till en sådan samverkan på motorproduktionsområdet togs av varven själva under arbetet i 1969 års varvskommitté men att de kommitterade själva då visade föga intresse för detta projekt. Tanken synes ha varit att Uddevallavarvet skulle bli samordnare av motorproduktionen. Hade man på denna tidpunkt drivit frågan hårdare hade detta varv troligen kunnat skaffa sig en viktig position inom området i fråga. Då hade man kanske också kunnat undvika den betydande investering på över en halv miljard vid Uddevallavarvet som nu — åtminstone i efterhand och i ett totalperspektiv — klart framstår som en felsatsning. Det hade också kunnat ge Uddevalla en mer säker och jämn sysselsättning än man nu vågar räkna med. På den finansiella sidan föreslår industriministern en utvidgning av fartygskreditgarantisystemet under det att inordnandet av varvsindustrin i det gängse kreditgarantisystemet, såsom föreslagits av sakkunniga, skjuts på framtiden. I och för sig kan nog inga invändningar resas häremot. Utvidgningen omfattar emellertid ett helt nytt system, nämligen byggnad av fartyg på lager, som också herr Sjönell nyss berörde. Härigenom kommer man upp till mycket betydande belopp för de förpliktelser staten efter hand kan komma att ikläda sig. Man har i propositionen grovt uppskattat att det statliga garantiåtagandet vid slutet av 1978 kan komma att uppgå till över 17 miljarder kr. Från olika håll har starka tvivelsmål uttryckts om lämpligheten av att i betydande utsträckning börja bygga fartyg på lager, sålunda utan beställare och med en begränsad kunskap om den framtida efterfrågan. Ett alternativ vore att i stället söka konkurrera om de fartygbeställningar som på andra områden än tankersidan trots allt ändå görs i dag och att då i stället på lämpligt sätt ta de förluster som dagens priser innebär. Jag vill nämna att både Stena Line och Walleniusrederierna har beställt såväl bilfärjor som andra färjor, varvid beställningarna gått till varv i Japan eller Korea — i varje fall inte till svenska varv. Det är en ganska chansartad satsning man nu går in på med lagerbyggnader, den kan möjligen lyckas, men betydande skäl talar för att svenska staten — och varven — kommer att drabbas av allvarliga förluster, kanske större än som skulle uppstå vid accepterande av beställningar till dagens priser som annars skulle kunna komma till stånd. Visserligen kan man konstatera att de fartygskreditgarantier på sammanlagt omkring 6 miljarder kr., som under de gångna åren lämnats av staten, inte föranlett några förluster, då de ju dessutom är konstruerade så att förstahandsriskerna drabbar varven själva. Men nu ger man sig in på krediter av en helt annan storleksordning och delvis av en annan karaktär, och det är nog endast realistiskt att anta att lämnade krediter kommer att kunna utlösa framtida miljardkrav på den svenska staten. Vi får inte blunda för de riskerna. Slutligen innehåller propositionen riktlinjerna för ett avtal mellan staten och Salénkoncernen. I stora delar kan vi inom moderata samlingspartiet acceptera tankarna bakom detta avtal. Att Götaverken och Eriksbergsvarvet tillsammans med pendangen Lindholmens Varv sammansluts till en enhet är helt riktigt och rationellt och borde naturligtvis i realiteten ha skett långt tidigare, lika väl som en bättre koordination mellan Uddevallavarvet och Götavarvet också borde ha kommit till stånd tidigare. Det är onödigt att i dag gräva i orsakerna till att så ej skett, men man kanske ändå bör påpeka att i så fall en rationellare sammanslagning kunnat komma till stånd, där reparationsverksamheten t.ex. helt hade kunnat koncentreras till Eriksbergsvarvet i stället för att som nu bli förlagd till två platser. Vi har heller ingenting emot att en del av statens fordran på Götaverken omvandlas till aktier. Det ökar ju i realiteten lånemöjligheterna för Götaverken. Likaså kan det vara rimligt, och i varje fall fördelaktigt för Saléns, att staten går in med ytterligare ett betydande belopp, 136 milj.kr., i form av aktieköp från Saléns. Vad vi däremot ställer oss skeptiska till är den aktiekurs som härvid beräknas och som i realiteten ger staten ekonomisk majoritet i det sammanslagna varvet. I och för sig kan man förstå att staten för sina betydande insatser önskar en viss kontroll över hur de används, och det finns också anledning att räkna med att förutsägelserna om framtida anspråk på staten för att täcka Eriksbergsvarvets förluster kan vara hållna i underkant. Men det är ingalunda säkert att statens risker och kostnader minskar därför att aktiemajoriteten och sålunda det väsentliga ägaransvaret läggs på staten. Det har också under utskottsbehandlingen framkommit att skälet till denna konstruktion inte är av ekonomisk-politisk natur, för att säkerställa en fordran, utan har en rent ideologisk bakgrund; regeringspartiet önskar helt enkelt att när så är möjligt socialisera och skaffa sig inflytande över allt fler industriella områden. Det olycksbådande tecknet är att man ibland kan konstatera att även det privata näringslivet, i strid mot annars förfäktade principer, i kanske stigande omfattning är berett att lösa sina svårigheter genom att låta staten överta ansvar och kontroll. Man säljer sin förstfödslorätt inte för en grynvälling precis men till ett pris som kanske i längden kommer att visa sig för billigt — eller för dyrt, det beror på hur man ser det. Vår ursprungliga tanke var därför att återförvisa frågan till regeringen med begäran om upptagande av nya förhandlingar med Saléns, där frågan om ägarmajoriteten skulle få en annan lösning. Vi har emellertid kommit till den uppfattningen att sådana förhandlingar skulle kunnna dra alltför långt ut på tiden i nuvarande besvärliga läge, och vi har av dessa skäl nöjt oss med att avge, som jag nyss nämnde, ett särskilt yttrande till näringsutskottets betänkande nr 73. Slutligen vill jag ta upp en fråga som herr Sjönell var inne på och som föranletts av motioner om en utredning beträffande sjöfartens långsiktiga problem. Motioner i denna riktning finns även från moderat håll. I och för sig finner vi ett sådant önskemål motiverat. I propositionen talas emellertid om att en snabbutredning nu satts i gång rörande bekvämlighetsflagg och andra hithörande problem. Vi har grundad anledning tro att denna utredning även kommer att ta upp långsiktiga problemställningar. I avvaktan på dess resultat anser vi att frågan kan något skjutas på framtiden.

Herr talman! Regeringen har framlagt en proposition, nr 121, med förslag till riksdagen i varvsfrågan. Flertalet av förslagen kan vänsterpartiet kommunisterna icke acceptera. Ty vad är det man begär att vi skall godkänna? Vi skall godkänna att sysselsättningen bland varvsarbetarna skärs ner med nära 8 000 arbetstillfällen, 4 700 i Göteborg, 1800 i Malmö, 350 i Landskrona ca 1000 på andra orter. Vi skulle godkänna att 136 miljoner av statliga pengar används för att betala aktier som egentligen för dagen ingenting är värda. Vi skall godkänna att vad som betalas för hälften av Götaverksaktierna av Saléns används för att beställa båtar — dvs. vi skall inte bara stötta upp redarna på varvssidan, vi skall också skänka rederierna båtar. Vi skall i efterhand godkänna att man besparar redarkapitalet en kostnad av 320 miljoner, som redarkapitalet annars fått stå för genom Eriksbefgs förluster nästa budgetår. Vänsterpartiet kommunisterna godtar inga massavskedanden. Vi godtar inte en industripolitisk syn som helt är inriktad på nedskärningar och reträtter och som skall sopa igen spåren efter redarkapitalets kortsiktiga vinsttänkande och bristande planering. Vi godtar inga subventioner, med mindre redarkapitalet kopplas bort från varvsindustrin. Vi godtar inte att staten skall springa omkring för att uppfylla privatkapitalets önskemål och göra sig till tolk inför arbetarna för kapitalets tillfälliga uppfattningar och nyckfulla bedömningar. Och varför godtar vi då inte att staten, arbetarna och de skattebetalande hängs upp på redarkapitalets program? Till en början måste man se på den position svensk varvsindustri har att slå vakt om. Efter 1955 kom den stora japanska offensiven inom varvsproduktionen. Japan gick fram från 20 till 50 96 av den kapitalistiska världens produktion. Man gick fram som en ångvält, man mer eller mindre krossade många klassiska varvsnationers ställning. I denna flodvåg, frambragt av det japanska storkapitalet, fanns en varvsnation som hävdade sig: Sverige. Trots anstormningen, trots den stora kvantitativa ökningen av världens varvsproduktion, höll den svenska varvsindustrin nästan exakt samma andel av den kapitalistiska världens produktion som före den japanska frammarschen. Den gjorde så trots att den inte ägde de starkt monopoliserade japanska jättekoncernernas resurser och inte heller deras överlägsna organisation av kapitalförsörjningssidan. Den gjorde så trots att den av allt att döma var mindre subventionerad än de varvsindustrier som japanerna trängde undan. Vad var nyckeln till denna framgång? Ja, den var knappast överlägsen administration och framsynt planering; det ser vi ju i dag. Den var inte heller subventioner och billigt kapital. Men produktiviteten under 1960 talet steg med 6,3 96 om året, och den steg i jämn takt. Det var de svenska varvsarbetarnas arbetsprestationer, nästan utan motstycke i industrin i övrigt, som var den tunga faktorn bakom framgången. Det kan vara skäl att påminna om detta inför allt konservativt gnäll i dag om varvsarbetarnas dåliga disciplin och höga sjukfrånvaro. Och än mer skäl är det att ställa frågan: Skall vi mot den bakgrunden gå in på ett program som betyder att 8 000 av dem, vilkas arbete bar upp framgången, skall kastas ut? Skall vi prisge deras erfarenhet, yrkeskunskap och kapacitet? Skall vi i lågkonjunkturen för alltid offra något som vi i nästa högkonjunktur omöjligen på kort sikt förmår ersätta med nytt? Vårt parti är av den bestämda uppfattningen att det skall man inte göra. Det är varken politiskt-moraliskt, socialt eller ekonomiskt riktigt. Och vi frågar: Hur kan staten och regeringen bygga sin varvspolitik på något så subjektivt och lösligt som redarkapitalets utsagor? Det är ju utsagor som inom mindre än tre år har lyckats hoppa från den mest hektiska expansionsfeber till den mest nattsvarta nedrustningsfilosofi, och för vilken just nedrustningsfilosofin spelar rollen av utpressningsinstrument mot såväl staten som varvsarbetarna. I enkäten till 1974 års industristrukturutredning svämmade varvsindustrins prognoser formligen över. Från 1972 till 1977 skulle man fördubbla produktionen, mätt i löpande priser. Man skulle öka sysselsättningen med 10 96, från 24 300 till 26 500 man. Då var det företagsekonomisk visdom. När långtidsutredningen gjorde sin enkät hade man gått ner till 9,9 26 årlig produktionsökning. Då var det företagsekonomisk visdom. Industriverkets utvärdering något år senare gav en årlig minskning på 296 fram till 1980. Man har nu accepterat varvens egna bedömningar att 30 96 lägre sysselsättning fram till 1980 är nödvändig. Propositionen citerar en enkät från januari 1976, enligt vilken inneliggande order bara skulle räcka åt ca 10 96 av arbetarna 1978, och 60 96 av dem skulle hållas sysselsatta med lagerproduktion. Nu är alltså det företagsekonomisk visdom. Varför skulle man egentligen tro på dessa alltigenom opålitliga bedömningar? Och varför skulle man göra den mest extrema av dem till utgångspunkt för statens handlande och hela varvsindustrins framtida öde? Vi menar att det är befängt att göra så. Just den dokumenterade oförmågan att göra rimliga bedömningar borde varna för det. I åratal drog kapitalet fördel av konjunkturen och uppsköt förnyande investeringar. I dag, mitt i krisen, står man inför stora nyinvesteringar. I åratal profiterade man på efterfrågan på jättetankers. Man inriktade hämningslöst produktionen åt det hållet. I dag står man där med sina jättetankers, medan räddningen främst ligger i fartygstyper som man försummat. Länge prisade affärsvärldens tidskrifter det varv som mest extremt satsade på tankers. I dag framstår det som en sällsynt kortsiktig företagsledning. Det är som om man i hela varvsindustrin taktfast och med slutna ögon har marscherat rakt in i sitt inferno. Man tog ut vad man kunde i goda tider. Nu skall staten täcka reträtten och bespara rederikapitalet kostnaderna för den nödvändiga omställningen. Skall vi godkänna en sådan planlöshet? Enligt vpk:s mening vore det ansvarslöst. Vi skall inte heller godkänna att riksdagen förvandlas till en stäm pelinstitution. Redan har storvarven inför det internationella varvskapitalet hotat att Sverige skall skära ned med 30 96. Det har man gjort utan att ens vänta på riksdagens diskussion av varvsfrågan. Vi har ingen egen vilja. Vår uppgift är att bekräfta herrarnas dispositioner; sedan skall vi betala och gå. Redarkapitalets oförmåga till framtidsbedömning är bara ett skäl för en helt annan varvspolitik. Det finns många andra. Den bild regeringen presenterar är av allt att döma redan föråldrad. Nedgången har ett starkare konjunkturmässigt inslag än vad som förut antagits. Varvsmarknaden har reagerat överdrivet. Sannolikt beror detta mer på betalningsförhållanden än på marknadsförhållanden. Inom sjöfarten väntas torrmarknaden nu rätta till sig. Också tankmarknaden rättar till sig. Det talas inte längre om minus 2 96 produktion per år, utan om plus 4 96 — detta även vid en försiktig bedömning av oljebehov och oljekraft. Trenden till mindre fartyg hjälper till att uppfylla gapet, eftersom mindre fartyg relativt sett ger mer arbete. I detta läge menar vi att det är fel att Sverige skall förplikta sig till 30 96 minskad sysselsättning. Det är dubbelt fel, därför att inga garantier har givits för motsvarande från andra varvsländer. De svenska orderböckerna ligger bättre till än utlandets. Avbeställningarna har varit mindre katastrofala här. Mer och mer gör sig också gällande att inte marknaden utan finansieringen är det stora problemet. Finansiering av nya stora investeringar för att möta en växlande framtid. Pengar för att undvika att en konjunkturbetonad betalningskris drar med sig långsiktig förstörelse som inte är nödvändig. Att finansieringsfrågan så starkt framträder talar egentligen kraftigt emot nedskärning av produktionen. Två andra faktorer mot nedskärningen glöms oftast bort. Riksdagen tar nästa vecka ställning till den stora NJA-satsningen. NJA är i eminent grad beroende av leveranser till de svenska varven. Hur skall då staten dels kunna lägga ner stora resurser i NJA, dels medverka till drastiska nedskärningar i produktionen hos NJA:s kanske viktigaste kund? Detta hänger ju inte ihop. Det är inte industripolitik. Det är anarki. Slutligen: Varvsindustrin är en förädlingsindustri som inte bara besitter en fond av svårförnybar yrkeskompetens som man måste slå vakt om, utan den är en bransch som ger mycket hög sysselsättningseffekt. På samma mängd elektrisk energi får man vid varven 10 gånger fler arbetstillfällen än i metallurgisk processindustri och 20 gånger fler än i massaindustri. Vill man då bort från rovdrift på resurser och fram mot en sundare industristruktur — då skall man inte skära ner varvsindustrin. Vad som behövs är inte en kapitulationspolitik som skall hålla redarna skadeslösa. Vad som behövs är en framsynt planering som ger resurser att möta nästa uppgång och den vidare framtiden. Kapital måste till för förnyelse. Kapital måste till för akuta betalningar. Kapital måste till för att kunna vänta ut krisen och vara främst i uppgången. Det ensidiga tankerberoendet måste dämpas. Bulkoch specialfartygen måste in. Man måste planmässigt införa produktion också av annat slag: maskiner, fartygsutrustning, kanske landtransportutrustning av kvalificerat slag. Ett statligt rederi måste tillskapas som kan samverka med varven. Rederierna måste sluta lägga beställningarna på bulkoch specialfartyg i Korea, Japan och Västtyskland. Där ligger nu 900 000 död+ viktston beställda. Isolerat sett är det kanske ingen avgörande faktor. Men det är dock nära 20 96 av svenska varvs årsproduktion. Det är mer än bortfallet mellan order vid 1975 års ingång och samma års faktiska resultat. Den biten hade gjort gott om den legat på svenska varv. En slutsats står emellertid klar: Ställs det inte upp med stora kapital, då kan inte framtiden utnyttjas. Det är det som är nedskärningspolitikens långsiktiga fara. Det krävs mycket stora kapital. Billigt kapital. Långsiktig planering. Tillvaratagande av alla möjligheter. Långsiktighet i stället för kortsiktighet. Men förutsättningen och villkoret för allt detta är: Lyft bort redarkapitalet. Sluta betala deras missgrepp. Använd pengar till något annat än att hålla uppe deras aktiekurser och att svara för betalningar som de lämnat efter sig sedan de kratsat de bästa kastanjerna från högkonjunkturen ur elden. Nationalisera varven! Och förbered nationalisering också av sjöfarten — innan redarna fått framgång med sin propagandakampanj för att föra fartygen över till dotterföretag och bekvämlighetsflagg. Det är inte med redarkapitalet, herr talman, man skall bygga svenska varvs framtid. Det är med arbetarna. Med deras kompetens. Deras ansvar. Deras entusiasm. Och med deras inflytande och makt. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer 1, 2, 4 och §5.

Herr talman! I det här skedet av riksdagssessionen finner jag ingen anledning att ge mig ut på några längre utflykter genom att försöka beskriva varvskrisens bakgrund — internationellt och på annat sätt. Låt mig bara konstatera att såväl de svenska som de internationella varvsföretagens läge och framtidsutsikter kraftigt försämrats, bl.a. genom omvälvningen på oljeområdet. Av tanktonnaget ligger i dag 20 96 sysslolöst. Efterfrågan har därför kraftigt försämrats också för de svenska varven. Dessa torde ha mycket små utsikter att få några nya order under innevarande år. Därför blir sysselsättningssvårigheterna aktuella från 1978 men framträder på vissa håll redan i dag. De fyra storvarven här i landet räknar med en utomordentligt långt gående sysselsättningskris om inga radikala åtgärder vidtas. I propositionen 121 utgår regeringen från dessa förhållanden. Det gäller dels att åstadkomma en lösning av de dagsaktuella problemen, främst för varvsindustrin i Göteborg, dels att genom mera långsiktiga varvspolitiska åtgärder söka skapa förutsättningar för bevarande av en svensk varvsindustri. Dessa åtgärder betyder bl.a. att staten överlåter Eriksberg till Götaverken men samtidigt förvärvar 51 96 av aktierna i Götaverken. Vidare föreslår man vissa förändringar i de nuvarande kreditgaran tisystemen för varven, innebärande bl.a. ett byggande av fartyg ”på lager”, dvs. att ett antal fartyg byggs utan att det finns någon kontrakterad köpare.

Herr talman! Herr Svanberg använder uttryckssätt när han talar om sysselsättningen vid varven ungefär som generaler som i sina kommunikéer skall dölja ett nederlag. Det som är en nedskärning kallar han för en konsolidering. Riksdagsledamöterna kommer att få åka hem till varvsorterna och säga att det blir minus 4 700 jobb i Göteborg, minus 1 800 i Malmö, minus 350 i Landskrona, osv. — är det en konsolidering? Herr Svanberg förefaller övertygad om att nedskärningsprogrammet innebär den riktiga linjen på sikt. Den avgörande fråga som jag vill ställa till honom är denna: Tycker herr Svanberg att det är riktigt att bygga ett statligt varvsprogram på bedömningar som bara under kort tid har varit rådande i kapitalistkretsar och som vi vet kan skifta väldigt snabbt, om det blir en konjunkturuppgång under andra hälften av 1976? Och tycker herr Svanberg att det är riktigt att bli applåderad av de borgerliga för detta? Tycker han att det är tecken på framsynthet att man tar fasta på det senaste i raden av de snabbt skiftande omdömen om marknaden och dess framtid som redarkapitalet har lagt fram? Är det inte på tiden att staten skaffar sig en självständig, mer långsiktig syn på vilka avsikter som skall styra svensk varvsproduktion? På det sättet skulle man, när nästa uppgång kommer — för den kommer ju i en eller annan form — ha kvar den resurs som en yrkeskompetent arbetarstam utgör och fördelaktigt kunna utnyttja uppgången, vilket man inte kan om man accepterar den skoningslösa nedskärningsfilosofin. Varför saknas alla långsiktiga perspektiv i herr Svanbergs och regeringens bild av svensk varvsindustri? Är det därför att man är så slaviskt underkastad redarkapitalets växlande syn att man inte förmår sig till en självständig bedömning? Eller är man helt enkelt rädd för ett så radikalt maktpolitiskt ingripande mot redarkapitalet som en självständig politik skulle förutsätta? Sist och slutligen: Ingvar Svanberg är en varm förespråkare för NJA satsningen. Hur ser han som norrbottning och personligen livligt engagerad i NJA-projektet på de följder som nedskärningspolitiken otvivelaktigt, om den genomförs, kommer att medföra även för detta stora och angelägna projekt?